Herr talman! Jag ska faktiskt börja med att inte bara tacka ministern för svaret utan också tacka kammarkansliet för deras behjälplighet. Det gäller även talmannen. När det handlar om interpellationer har det inte alltid varit så enkelt att få svar från ministrarna, och framför allt inte i tid. Vi ska dock inte uppehålla oss vid det, utan jag tackar kammarkansliets personal som har gjort sitt bästa för att åstadkomma en bra arbetssituation också för oss ledamöter. Jag vill även få fört till protokollet ett tack till dem som skriver ned vad vi säger, trots att vi är lite sluddriga ibland. Tack, alltså, till stenograferna! När det gäller svaret från arbetsmarknadsministern har jag visserligen fått ett sådant, men jag kan inte säga att jag är nöjd. Vi har debatterat tidigare, jag och arbetsmarknadsministern, för det här är ett ganska långdraget ärende. Det har gått lång tid sedan TCO valde att vända sig till EU för att konstatera att vår lagstiftning inte är till fyllest. Det inleddes 2010, och sedan dess har TCO försökt få regeringen att diskutera frågan med arbetsmarknadens parter. Oavsett om arbetsmarknadsministern har hetat Sven-Otto Littorin, Hillevi Engström eller Elisabeth Svantesson har man vägrat. Vi kan fundera på varför man som arbetsmarknadsminister inte vill diskutera med parterna i den här frågan. TCO har gjort en undersökning där 44 procent av de tidsbegränsade anställda svarade, vilket motsvarar ungefär 250 000 personer. Hotell och Restaurangfacket konstaterar att 46 procent av deras medlemmar är tillsvidareanställda. Kommunal konstaterar att mer än 150 000 av deras medlemmar har visstidsanställning. Av dem finns 25 procent hos kommunala arbetsgivare, och 30 procent finns hos privata företag inom verksamheten. Regeringen har svarat på EU-kommissionens motiverade yttrande, men regeringen väljer att inte vidta några åtgärder. Det är märkligt. Regeringens svar innehåller inte heller några nya argument, utan man vidhåller att svensk rätt uppfyller EU-rättens krav. Sedan pratar man om en massa andra saker, men man håller sig inte till den viktigaste frågan. Det avgörande är nämligen om man klarar av att leva upp till kraven om ramavtalen för visstidsarbete, alltså om det är möjligt för en arbetsgivare med kontinuerligt behov av arbetskraft att ha samma person anställd i tidsbegränsade anställningar år ut och år in - och det är det i Sverige. Det är därför vi har den här debatten, och det är därför TCO har stämt regeringen. Vi får alltså verkligen hoppas att det första den nya EU-kommissionen gör när den kommer på plats är att ta itu med det här, för det verkar inte som att regeringen tänker göra någonting. Man försöker i stället förhala frågan. Om man hade varit intresserad av att göra någonting hade man nämligen kunnat göra någonting redan 2010. Man hade kunnat titta på statistiken då. Såväl Sven-Otto Littorin och Hillevi Engström som nu Elisabeth Svantesson har haft all möjlighet i världen att göra det; det fanns en brevväxling mellan kommissionen och regeringen redan i december. Jag förstår dock att man hellre vill se någon annan klara av det här, så vi får väl hoppas att det blir en ny regering till hösten som kan fixa det. Min fråga är dock: Har inte arbetsmarknadsministern sett att det finns en massa visstidsanställda som utnyttjas på arbetsmarknaden i dag? Har hon helt missat den frågan, herr talman? Det vore märkligt eftersom hela arbetsmarknaden ser det och eftersom vi nyligen har haft en konflikt på trafiksidan som just hänger ihop med att arbetsgivaren vill överutnyttja visstidsanställning i Sverige.

Herr talman! Det är ett stort problem på arbetsmarknaden i dag att vi inte har bara hög arbetslöshet utan även otrygga anställningar. Man kan se att vem som helst riskerar att bli drabbad men att det är ännu högre risk för unga och för kvinnor, och har man utländsk bakgrund är det en riskfaktor. Är man då till exempel både ung och kvinna är det ofta ännu tuffare; där är det en högre andel som har visstidsanställningar. Det är klart att en tillfällig visstidsanställning kanske inte är så farlig. Det kan till och med vara en fot in på arbetsplatsen i vissa fall, till exempel om någon blir sjuk eller får barn och man går in på ett föräldraledighetsvikariat. Problemet är när visstiden aldrig tar slut utan bara fortsätter, alltså när arbetsgivaren utnyttjar systemet för att kunna varva olika typer av visstidsanställningar så att man aldrig blir fast anställd. Det finns något som kallas allmän visstid, och där måste arbetsgivaren inte ens ange skälet till att man behöver ta in någon på visstidsanställning. Det här utnyttjas. Det går att varva mellan allmän visstid och vikariat fram och tillbaka i all oändlighet. Det ger ingen trygghet för den enskilde, och det kan vara svårt att få lån. Det kan vara svårt att planera sin ekonomi och planera sitt liv. Undersökningar visar också att de som har visstidsanställningar upplever mer stress, speciellt de med långvarig visstidsanställning. Man känner oro och stress och vet inte vad som kommer att hända framöver. Man vet inte om man kommer att ha något jobb över huvud taget. TCO har undersökt hur många som är drabbade, och det är väldigt många. Det här är någonting som regeringen också har tittat på, men man har ändå inte kommit fram till något. Man har kommit fram till att det inte är ett stort problem, vilket är ofattbart. I vissa åldersgrupper har ju var och varannan visstidsanställning, till exempel bland unga kvinnor. Det är bara att se sig omkring för att se problemet och att man borde göra något åt det. Om inte detta räcker borde man ta till sig kritiken från EU. Det har varit upprepad kritik under många år. Vi har haft den ena ministern efter den andra som inte har gjort någonting åt problemet. Nu säger regeringen att man har uppfyllt kommissionens krav. Ändå återkommer EU-kommissionen. Risken är att Sverige snart kommer att stå inför EU-domstolen för att ha brutit mot reglerna. Det är pinsamt för Sverige, men det innebär också att vi kan riskera att få betala böter. De pengarna borde kunna användas på ett bättre sätt som att förebygga det här. Därför kan man undra varför regeringen inte gör någonting. Speciellt i de fall där visstidsanställning pågår i all oändlighet hos samma arbetsgivare kan man ifrågasätta: Om en person behövs år efter år, varför då inte anställa personen? Det känns lite som att arbetsgivarna utnyttjar systemet. Skälet för att inte göra något skulle i så fall vara att det är tillfälliga arbetstoppar eller att det är ett tillfälligt behov därför att någon är sjuk, föräldraledig eller borta av något annat skäl. Men när det sätts i system är man rädd att det inte är tillfälligt, utan att det är ett sätt att slippa anställa att ha människor på osäkra anställningar. Det har också visat sig att många är rädda för att klaga på dålig arbetsmiljö eller missförhållanden när man har en visstidsanställning, för man är rädd för att man får gå. Och det är väldigt svårt att få folk att bli skyddsombud när de är visstidsanställda. Även för arbetsmarknadens egen skull, för att det ska fungera, borde fler ha fast anställning.

Herr talman! På Arbetsmarknadsdepartementet konstaterade man själva 2012 att svensk rätt behövde ändras för att uppfylla EU-rättens krav, så man kan ju fundera på om inte Elisabeth Svantesson har någon dialog med dem på departementet. Det är inga nya argument som ministern kommer med; dem kom man med redan i december. Och EU-kommissionen har ju underkänt argumenten en gång tidigare. Det som händer är att man fortfarande kan göra den här typen av kombinationer så att man kan ha visstidsanställda år ut och år in. Människor får gå från säsongsanställning till timanställning till vikariatsanställning och däremellan visstidsanställning. Det vi socialdemokrater har sagt är att visstidsanställning är ett komplement. Men när det används systematiskt på det här sättet, när vi ser att det kan missutnyttjas, kan man fråga sig: Är problemet om det är 500, 5 000, 50 000 eller 500 000 som utnyttjas, eller är problemet att lagstiftningen är fel? Jag tycker att lagstiftningen är fel och att människor utnyttjas, och då borde man göra något åt det. Vad är det som gör att varken den nuvarande arbetsmarknadsministern eller de två tidigare sedan 2006 vill tala med arbetsmarknadens parter om den här frågan? Vad är det som gör att man inte vänder sig till TCO och försöker lösa detta? Om man till exempel inför en övre tidsgräns på tre år under en femårsperiod, som TCO föreslagit, kommer man ju till rätta med problemet. Det hotar inte jobben och förhindrar inte legitim användning av tidsbegränsad anställning. Däremot får man bukt med missbruket. Varför är ministern så rädd för det? Det som händer med människor som har otrygga anställningar är att man sänker sina krav på arbetsmiljön. Man törs inte säga ifrån och är rädda att ifrågasätta om man har rätt lön. Det är också en genusfråga. Visstidare har allt oftare deltid, och framför allt är en majoritet av dem som har visstidsanställningar kvinnor, så det är både en jämställdhets och en jämlikhetsfråga. Men framför allt handlar det om makten på arbetsmarknaden, och när makten blir så ojämn att den överlämnas enbart till arbetsgivaren får vi ett problem på arbetsmarknaden. Vi får en sjuk arbetsmarknad där arbetsgivaren har all makt i världen och den enskilde får sitta med mobilen i hand och vänta på att kanske få ett sms för att kunna få en anställning. Man vet att man aldrig kan bestämma när man ska ha semester och när man ska vara ledig, därför att man hela tiden får räkna med att man kanske får jobba nästa vecka. Människor vill ha ett arbete men en trygg anställning. Har man jobbat i flera år på en arbetsplats och har ett jobb som är ett ordinarie arbete där ska man inte ha visstidsanställning. Jag förstår inte varför vill låta arbetsgivarna utnyttja den här möjligheten. Jag tycker att regeringen och arbetsmarknadsministern är svaret skyldiga: Vad är det som gör att ni vill ge den här makten till arbetsgivarna och tillåta att de fortsätter att utnyttja människor på svensk arbetsmarknad på det här sättet? På vems uppdrag gör ni det? Ni har ju hållit emot så länge och pratar inte med arbetsmarknadens parter. Varför vill ni inte göra det? Det borde regeringen kunna svara på, herr talman.
Herr talman! Problemet uppstod egentligen på allvar 2007, för det var då regeringen ändrade reglerna för visstidsanställningar. Det underlättade för arbetsgivarna. Problemet är inte bara allmän visstid och att man inte motiverar varför man behöver visstidsanställda, utan problemet är staplandet av olika typer av visstidsanställningar som gör att de kan pågå i all oändlighet. TCO gjorde en beräkning som visade att 65 000 personer i Sverige hade haft visstidsanställning hos samma arbetsgivare i fem år eller längre. Även om man misstror siffran handlar det inte bara om hur många det är - det är svårt att komma ifrån att det uppenbarligen är rätt många - utan det handlar också om möjligheten att utnyttja det här. Grundfrågan är om det enligt regelverket är möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra i all oändlighet, och det är uppenbarligen möjligt. Det är också det som har satts i system och det som EU-kommissionen har reagerat mot. Enligt EU:s regelverk ska man inte kunna utnyttja möjligheten till visstidsanställning hur länge som helst. Det handlar om den enskildes trygghet på arbetsmarknaden. Om vi tittar i backspegeln ser vi att problemet uppstod när regeringen ändrade reglerna 2007. Då borde det vara rimligt att göra en förändring. Det har gått lång tid sedan 2007. EU-kommissionen har kritiserat Sverige i många år, och nu börjar den tappa tålamodet. Risken är att vi kommer att ställas inför EU-domstolen i denna fråga. Om regeringen ser problemet, för jag hoppas att man inte sopar det under mattan, varför gör man ingenting? Det är bara att ändra regelverket. Då slipper vi dessutom att ställas inför EU-domstolen.

Herr talman! Under åtta år har jag haft ganska många interpellationsdebatter, och det är märkligt att det är så svårt att få svar från ministrarna. De har längre tid än jag i talarstolen, så de borde väl åtminstone någon gång kunna svara på frågorna. Ser inte arbetsmarknadsministern att människor utnyttjas? Varför vill inte arbetsmarknadsministern samtala med parterna? Nu börjar arbetsmarknadsministern kommentera avtal. Jag tog ett avtal som exempel där man hade en lång konflikt för att komma till rätta med att arbetsgivarna skulle kunna utnyttja lagstiftningen och ha en stor del av den ordinarie personalen som visstidsanställda. Det som Unionen har gjort är att teckna ett avtal. När man tecknar ett avtal får man något för det. Men man får mindre om man tecknar ett avtal, om lagen är dispositiv, om lagen är dålig. Därför är det viktigt att lagen är bra. Det EU-kommissionen konstaterar är att svensk lagstiftning bryter mot EU-rätten. Det måste Elisabeth Svantesson förhålla sig till oavsett om SCB har tagit fram statistik eller inte. Att Sverige bryter mot EU-rätten borde bekymra ministern. Men det bekymrar inte ministern. Hon har bara varit minister i tio månader, och denna fråga har dragits i långbänk. Jag möter människor som har otrygga anställningar och inte törs ta debatten på arbetsplatsen. De är oroade eftersom de inte vet om de får fortsätta jobba, för arbetsgivaren har rätt att utnyttja det. Att ha en vikariatsanställning eller en visstidsanställning en kort tid är okej, men det ska inte vara visstid på livstid, som det nu riskerar att bli.